Herr talman! Enligt den treårsplan som vi nu skall godkänna skriver postverket: Verket skall över hela landet och internationellt förmedla meddelanden, lättgods och pengar samt erbjuda finansiella tjänster så att alla kan nå alla och så att kundernas affärer stöds. Verket skall kännetecknas av att verksamheten är säker, nära och offensiv. Strategin skall vara kundorientering, kvalitet, kostnadseffektivitet och kompetens. Dessutom skall antalet nöjda kunder öka och breven skall komma fram i tid. Väntetiderna på postkontoren skall begränsas, den rikstäckande kassaservicen skall behållas och personalen skall trivas. Det är ju ganska lätt att ställa upp bakom de här vackra orden. Under de senaste månaderna har vi emellertid mötts av en annan bild i massmedia, särskilt i glesbygden. Postkontoren i östra Norrbotten skall bort, står det i en tidningsrubrik den 17 mars. 106 postkontor skall ersättas med 15, står det i en annan. Postanställda hoppar av regionalstyrelserna i protest mot postens personalpolitik och centralstyrning, säger en tredje. De postanställda i Ånge går ut i strejk, är också en rubrik. Postanställda upplever att det inte längre är fråga om förhandlingar när det gäller stora förändringar. Det är svenska arbetsgivareföreningens syn på facket som präglar postens ledning, säger en facklig förtroendeman. Av nyhetsförmedlingen att döma förefaller det därför, herr talman, som om det är en god bit kvar tills man har uppnått målet att personalen skall trivas på sitt jobb. Att personalen trivs på sitt jobb är en grundläggande förutsättning för en effektiv verksamhet i framtiden. Därför har postverkets ledning ett stort ansvar när det gäller att hantera personalpolitiken. Vi har inte råd att låta ett av världens bästa postverk eroderas av långdragna konflikter. Självfallet är det så att rationaliseringar behövs, inte minst på grund av den tekniska utvecklingen. På grund av tillkomsten av betalkort och uttagsautomater minskade behovet av penningtransaktioner på postkontoren kraftigt under 1980-talet. Företagspaket har i ökad utsträckning gått från dörr till dörr med andra förmedlare än posten. Ökningen av fax och elektronisk post gör också att brevvolymen minskar. Dessutom finns ett nytt privat postföretag som försöker plocka russinen ur kakan. EG-anpassningen medför också att postens verksamhet skall bedrivas som om den vore utsatt för konkurrens även på de områden där posten har sin verksamhet främst av sociala och regionalpolitiska skäl. Allt detta hotar naturligtvis den traditionella verksamheten hos postverket. Rationaliseringar blir nödvändiga. I den situationen, menar vi, är det absolut nödvändigt att riksdag och regering ger postverket ett stöd så att moderniseringen kan genomföras samtidigt som de övergripande mål som jag talade om inledningsvis också uppnås i praktiken. kommer givetvis statens kostnader för regionalpolitisk postutbäring att öka. Hela Sverige skall leva, heter det i regeringsdeklarationen. Från EG finns inget krav på att brevmonopolet skall avskaffas. Enligt departementspromemorian om postens konkurrensförutsättningar har alla EG länder i dag brevmonopol -- i vissa fall även paketmonopol. Vad jag förstår är också EG kommissionens uppfattning den att det är viktigt att skapa likvärdiga konkurrensförutsättningar i hela EG-området; postservicen skall vara lika i olika delar av länderna. Dessa principer bör väl rimligen också gälla EES-området. En annan sak är att kostnaderna för de regionala och sociala uppdragen kanske bör särredovisas. Om småföretagare och enskilda på landsbygden måste köra bil 5--10 mil för att klara bankärenden, om företag i t.ex. hela Norrbottens län får posten utdelad senare och drabbas av att postlådorna töms tidigare än på andra håll är, enligt min mening, servicen inte likvärdig i hela landet. Då undergrävs också principen att hela Sverige skall leva. Det senare kan inträffa om t.ex. postterminalen i Luleå flyttas till Umeå. Människor utan bil får givetvis svårare att uträtta bankärenden om det blir till ICA-butiker, Konsum och bibliotek som postservicen förläggs. Man kan heller inte vänta sig att privata entreprenörer skall marknadsföra postens tjänster på samma sätt som postens egen personal. Vi borde ha råd med att behålla en hel del fler vanliga postkontor än vad som nu verkar bli fallet. Förutom att brevmonopolet bör bibehållas borde också postens ensamrätt till förmedling av statliga betalningar bibehållits. Nu är det avskaffat i och med finansutskottets behandling och riksdagens tidigare beslut. Därför måste posten få ersättning för de förluster som annars kommer att göras. Denna ersättning kan enligt min mening lika gärna ske genom att avkastningskravet reduceras med de kostnader som posten kan redovisa för att upprätthålla en godtagbar kassaoch bankservice i hela landet. Rundgång av pengar är inte nödvändig. Avskaffandet av prismålet för fack och konsumentpress kommer troligen att leda till stora svårigheter för tidskrifter som måste bedömas angelägna ur folkbildnings och konsumentsynpunkt. Förslaget om avskaffandet av prismålet för dessa tidskrifter måste avvisas. Det går inte att marknadsstyra allt här i världen.

Herr talman! Postens verksamhet har haft och har en stor betydelse för hela svenska folket, såväl för privatpersoner som för näringsliv. Det är med stor glädje enskilda personer går till posten för att hämta sitt paket, öppnar sitt brev som kommer i brevlådan eller ser lantbrevbäraren komma på besök. Det gäller också näringsliv och likställda som är i behov av postens verksamhet. Men mycket händer i dagens samhälle. Det gäller även dem som har med postens verksamhet att göra. Det är bara att konstatera att det går väldigt fort också i detta förändringsskede. Kanske ibland något för fort, skulle jag vilja säga. Bakgrunden till postens verksamhet behöver vi inte beröra alltför mycket här i dag. Mycket av postens grundförutsättningar i verksamheten finns fortfarande kvar, men även posten har under årens lopp försökt att förändra och anpassa sin verksamhet till verkligheten i vårt samhälle. I vårt betänkande kan vi, under rubriken Bakgrund, läsa om åren som gått och vi kan under rubriken Riksdagens krav på posten under treårsperioden 1992--1994 läsa hur vi i kammaren förut tagit beslut om postens verksamhet. Regeringen har också ställt sig bakom postens nya treårsplan och föreslår att riksdagen skall göra detsamma. Utskottets majoritet har också ställt sig bakom departementschefens förslag att ensamrätten till brevbefordran avskaffas, men säger också att ensamrätten inte bör avskaffas förrän det finns instrument i form av lagstiftning varigenom staten kan försäkra sig om att den regionala och sociala servicen fungerar. Departementschefen skall också tillkalla en utredning för att se över förutsättningarna för att dessa krav skall kunna vidmakthållas i fortsättningen. Både departementschefen och utskottet anser det angeläget att det finns en bra postservice där alla kan nå alla, samtidigt som det är av stor betydelse att verksamhet som drivs på affärsmässiga grunder också konkurrensutsätts så att kundernas efterfrågan blir styrande. På sikt bör dock postverkets monopol avskaffas och man bör arbeta på marknadens villkor. Postverket bör övergå till aktiebolagsform för att kunna utvecklas i samma takt som de bästa konkurrenterna. Jag utgår ifrån att vi alla i riksdagen vill slå vakt om de mål i fråga om regional och social service som gäller för posten, och att dessa skall gälla även i fortsättningen. Departementschefen säger också i propositionen att det är angeläget att sådana uppgifter som inte är affärsmässigt motiverade men angelägna ur ett samhällsperspektiv i princip bör ersättas av staten. Detta har utskottet inte något att erinra mot och inte heller att detta utreds ytterligare. Frågan om riksdagens revisorers syn på eventuellt ändrade associationsformer för affärsverken kommer att behandlas senare i ett annat betänkande. Men det är givet att dessa former noga bör studeras och ses över för att man skall kunna säkra den sociala servicen där det behövs. Beträffande postavgifter för föreningsbrev säger utskottet att man förutsätter att postverket beaktar de kritiserade olägenheterna för föreningslivet, men att man från utskottet bör avvakta och låta posten själv rätta till de felaktigheter och svårigheter som man orsakat föreningslivet. Till slut vill jag, herr talman, hänvisa till s. 19, punkt 4 i vårt betänkande och de uppräknade preciseringarna av uppdrag, mål och resultatkrav för postverket som väl täcker in vad jag tror att vi alla kan ställa oss bakom både från regering, riksdag och utskott. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i detta betänkande och yrka avslag på de reservationer som avgivits av

Herr talman! När man lyssnar till utskottsmajoritetens företrädare finner man att det låter välvilligt och bra. Det är angeläget att vi skall behålla de regionala och sociala målen. Det är också angeläget att vi får en associationsform som gör detta möjligt. Hur skall detta gå till? Det vet vi ännu i dag ingenting om. Ändå skall vi fatta definitiva beslut om att avskaffa monopolet och bilda aktiebolag den 1 januari 1993. Detta är ett oansvarigt ställningstagande, som jag inte tycker att riksdagen skall ägna sig åt. Herr talman! För att det inte skall uppstå några komplikationer vid voteringen vill jag yrka bifall till reservation 3, om jag förstod saken rätt när Bengt
Herr talman! Det var vad jag sade. Det är helt riktigt att det på sikt kommer att gå över till aktiebolagsform. Men vi vill verkligen se över och utreda om detta kan uppfylla de krav som vi vill ställa på postverkets service framöver. Därför har vi också sagt att vi skall göra detta på sikt. 1993 har nämnts, och det står så i betänkandet.
Herr talman! Jag tycker att det låter som om Kenth Skårvik är litet orolig för vad det här skall kunna leda till. Jag kan inte låta bli att tolka det här som ett halvt steg tillbaka i de mycket bestämda uppfattningar som åtminstone har kommit från regeringens sida. Det är positivt om det är så man skall tolka majoriteten i trafikutskottet.
Herr talman! Visst är man orolig för att vi inte skall kunna uppfylla de krav som jag tycker att folk i allmänhet har skäl att ställa på postverket i framtiden när det gäller service. Ines Uusmann vet att man redan under den förra regeringens tid lade ner en del postkontor ute i landet, bl.a. i norra Bohuslän. Detta har pågått och har med omvandlingen i vårt samhälle att göra. Därför tycker jag att det är angeläget att alla partier i denna riksdag trycker på för att man verkligen skall fullfölja de krav och den syn vi har på postverket. Jag tycker att den utredning som departementschefen vill tillsätta verkligen skall få utröna detta ordentligt och komma tillbaka till riksdagen. Vi har alla möjligheter att kunna se över detta något senare.
Herr talman! Det låter bra att man skall slå vakt om postens regionala och sociala mål. Om man koncentrerar antalet postsorteringsterminaler till färre orter i Sverige kommer de som bor i utkanten av de områden som terminalerna betjänar att få posten utdelad senare och postlådorna tömda tidigare. Man får den effekten på grund av det här sättet att organisera det hela. I Norrbotten kommer man egentligen att få sämre postservice. Jag kan ta ytterligare ett exempel. Om man lägger ett brev i en postlåda får man betala 2:80 kr. Om man inte är handikappad, har bil och själv kan ta sig till postkontoret får man skicka brevet för 2:50 kr. Det här skapar en typ av ojämlikhet mellan människor, som tidigare inte har varit accentuerad på det här sättet. Anser Kenth Skårvik att de två exemplen jag har tagit är i enlighet med de regionalpolitiska mål och det sociala ansvar som posten har?
Herr talman! Det sista som Bengt Hurtig tog upp har absolut med den sociala sidan att göra när det gäller vilka uppgifter postverket skall sköta framöver. Det kan vara svårt att lösa problemet med de personer som kanske är handikappade och har svårt att ta sig till posten och därmed får betala ett dyrare porto. Det är angeläget att man ser över detta och löser det på något sätt. Vi har aldrig kunnat säga att det alltid skall finnas ett postkontor i närheten av bostaden. Men någon form av postservice tycker jag är mycket angelägen. Jag har talat med ett antal människor som bor ganska nära en storstad i Halland. De har tidigare haft ett postkontor, som nu har lagts ner. De har nu fått en lantbrevbärare. Detta har upplevts som oerhört positivt med den service man kan få ända hem till sin dörr. Det finns nackdelar med det också. Jag tror därför att vi bör avvakta vad man kommer fram till i den utredning som departementschefen vill tillsätta om den sociala sidan. Jag tror att det kommer att kunna lösas på något sätt.
Herr talman! Jag kan notera att det finns en öppenhet hos Kenth Skårvik att diskutera dessa frågor. Det kan naturligtvis finnas fördelar med att gå till en butik eller att få lantbrevbäring. Men i stort blir det trots allt så att de avancerade banktjänsterna som man har kunnat utföra i glesbygd försvinner. Man har t.ex. kunnat sätta in och ta ut pengar på en vanlig bankbok och ta ett litet lån. Många -- t.ex. folk utan bil och äldre människor -- kan bli tvungna att resa 5--10 mil för att få så enkel service. Det är enligt min mening inte godtagbart.

Herr talman! Vad beträffar postbetänkandet TU18 har vi nydemokrater inte mycket att tillägga. Vi kunde inte hitta en enda anledning att reservera oss. I postbetänkandet framgår en klar skiljelinje mellan ett socialistiskt synsätt och ett icke sådant. Socialdemokraterna har skrivit många bra motioner som vi nydemokrater har bifallit. Men motionerna från socialdemokraterna i postbetänkandet har endast till syfte att tillfredsställa statsanställdas förbund och inte den breda allmänheten. Jag tycker att regeringen i det här fallet klart bekräftar att den skall beakta alla eventuella sociala konsekvenser som de fria marknadskrafterna ibland kanske inte bevakar. Jag yrkar därför bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande TU18

Herr talman! Trafikutskottets betänkande nr 19, som vi nu skall behandla, gäller budgetpropositionens bilaga från kommunikationsdepartementet och de förslag regeringen har framlagt med anledning av denna bilaga. Det kan därför, herr talman, vara på sin plats redan inledningsvis påpeka att vi här i kammaren återkommer till dessa frågeställningar ganska snart. Vi kommer alltså att få fler tillfällen att diskutera våra kommunikationer på räls och hur dessa skall kunna utvecklas. Förslag om betydande satsningar på dessa områden finns nämligen i kompletteringspropositionen och i alla de motioner som väckts med anledning av denna. Jag skall därför inte nu tala om de socialdemokratiska förslag som betyder ytterligare satsningar på järnvägstrafikens område, förslag som om de genomfördes skulle få en mycket positiv inverkan på den dystra arbetsmarknad som vi i dag har. Dessa frågor får vi som sagt debattera senare här i kammaren. I det nu föreliggande utskottsbetänkandet om järnvägstrafiken framhåller vi socialdemokrater att vi vill fortsätta och utveckla trafikpolitiken, så att vi kan förverkliga de strategiska mål som lades fast i 1988 års trafikpolitiska proposition. För detta krävs att det arbete som inleddes av den socialdemokratiska regeringen fullföljs. Enligt vår uppfattning saknar den nuvarande regeringen en sådan trafikpolitisk vision. Förmågan att på ett effektivt sätt organisera transporter och kommunikationer får alltså en avgörande betydelse för utvecklingen av välfärd, samhällsekonomi och miljö. För att uppnå detta krävs att vi fullföljer förslagen i 1988 års trafikpolitiska proposition. Under den förutvarande socialdemokratiska regeringens ledning inleddes en ny era inom trafikpolitiken. Strukturella förändringar tillsammans med de stora ekonomiska insatser vi föreslagit i andra sammanhang gör att hela landet kan komma att stå väl rustat för framtiden, om bara majoriteten i denna kammare stöder våra förslag. Vi socialdemokrater är beredda att medverka till dessa förändringar. En stor del av den framtida politiken måste inriktas på att i samarbete med övriga europeiska länder utveckla gemensamma lösningar som tillgodoser transportbehoven och minskar trafikens påverkan på miljön. Företagsekonomiska kalkyler ger ingen information om de politiska värderingar beträffande långsiktig samhällsekonomisk utveckling, regional balans och social rättvisa som måste ligga till grund för trafikpolitikens utveckling och infrastrukturens utbyggnad. Denna dimension saknas enligt vår uppfattning i regeringens marknadsanpassningspolitik. Det är en historisk erfarenhet att beslut som pekar ut färdriktningen måste ha samhällelig styrning och fattas av politiska organ. Vägar och järnvägar är gemensamma tillgångar, uppbyggda som en del av folkhushållet. Det är genom en fortsatt gemensam förvaltning och utveckling av dessa tillgångar som vi socialdemokrater vill bygga vidare. Vi känner ett ansvar att föra detta demokratiska uppdrag vidare som en motvikt mot de kortsiktiga kapitalintressena på marknaden. Det är därför, herr talman, som vi säger ja till att utveckla järnvägstrafiken men nej till de rent dogmatiska lösningar som nu föreslås. Nu gäller det att finna former som stimulerar och utvecklar en effektiv trafik. Inom kommunikationsdepartementet inleddes under våren 1991 ett arbete med att finna former för att få ytterligare trafikföretag att utnyttja järnvägsnätet. Syftet var att belysa för och nackdelar med olika trafikutövare på järnvägsnätet. 1995. Bakom detta principuttalande finns ingen av regeringen genomförd analys av konsekvenserna av en sådan åtgärd. Huvudargumentet kan sammanfattas så: Konkurrens är bra för att den är bra! Såväl SJ som banverket är för närvarande inblandade i stora förändringar. I samband med 1988 års trafikpolitiska beslut om bl.a. en uppdelning av SJ i en trafikdel och banverket klargjordes att en utvärdering skulle ske efter 1992. Flera centrala frågor kräver både diskussion och ställningstaganden, innan denna utvärdering kan göras. Vi finner det angeläget att diskussionen om järnvägens framtid fortsätter i strukturerade former. Mot bakgrund av de stora värden som är inblandade finns det inget utrymme för förhastade slutsatser grundade på en näst intill religiös tro på konkurrensen som det allena saliggörande medlet i trafikpolitiken. Därför motsätter vi oss att man, som regeringen på dogmatiska grunder föreslår, fastslår ett datum då konkurrens på stomnätet skall vara infört, liksom att hela SJ skall bolagiseras. Vi menar att åtgärder av så stor principiell betydelse kräver en saklig genomgång av både för och nackdelar. En sådan genomgång saknas helt i regeringens proposition. Vi anser att det är rimligt att avvakta den utvärdering som skall ske redan våren 1993, innan vi gör ett ställningstagande i denna fråga. Dessa synpunkter har vi, herr talman, utvecklat i reservation nr 3 till betänkandet, vilken jag härmed yrkar bifall till. Naturligtvis står vi också fast vid vad vi har skrivit i reservation nr 4, men för att spara på kammarens tid avstår jag från att yrka bifall till den reservationen. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att hela utskottet i princip är överens i de frågor inom järnvägstrafiken som vi nu behandlar. Vi är överens om hur planeringsprocesserna skall hanteras. Då är det märkvärdigt att finna att utskottsmajoriteten i denna debatt skall företrädas av fyra talare. Det kanske tyder på att man inte är överens inom utskottsmajoriteten. Vi får väl avvakta och se.

Herr talman! Jag måste erkänna att jag ligger i lä jämfört med Rolf Clarkson. Han har en otrolig förmåga att säga roliga saker, vilket inte jag har. I stort sett är Rolf Clarkson, Bengt Hurtig och jag överens om både järnväg och sjöfart -- det vet jag. Men ibland kan åsikterna sammanfalla litet mer mellan Vänsterpartiet och Ny demokrati.

Herr talman! Jag kan välja mellan två vägar när det gäller att replikera Jarl Lander. Jag kan välja kontroversens väg, och jag kan välja samförståndets väg. Jag väljer det sistnämnda därför att, precis som Jarl Lander sade, i stort sett nästan samtliga partier i trafikutskottet är samsynta. Med tanke på det förflutna kan man kanske säga att Vänsterpartiet i någon mån har haft en mer planmässig inställning än vi andra. Det hindrar emellertid inte att den gemensamma nämnaren för samtliga partier i trafikutskottet är att försöka få så bra, effektiva och smidiga kommunikationer som möjligt i Sverige. Jag gör mig därför till talesman för samförståndets linje, och jag bryr mig inte om att Jarl Lander sade att mina kolleger i de övriga regeringspartierna också har bokat sig för tio minuters taletid, utan jag ber Jarl Lander respektera att jag har fått dessa herrars uppdrag att vara vår företrädare. Jag ser även fram emot att var och en av dessa till större delen i sina tiominutersanföranden uttalar samma saker från sina resp. partiers sida som de övriga partiföreträdarna gör. Samhörigheten är alltså stor och intresset för att i framtiden förbättra järnvägskommunikationerna i Sverige är självklart. När nu Jarl Lander ondgör sig över att jag inte tycker att vi skall vänta och se när det gäller att bolagisera och att utsätta SJ för konkurrens vill jag hänvisa till den förre kommunikationsministern, som sitter här i kammaren. Han tryckte på ganska rejält när det gällde planerna på att försöka få SJ att inrätta sig efter en klar konkurrenssituation. Ett betänkande som vi om några dagar ånyo kommer att behandla är egentligen ett arvegods från Georg När man utsätter en offentlig och ofantlig sektor för en ny arbetsform, som vi nu tänker göra med statens järnvägar, ligger det mycket i påståendet att man skall vara försiktig. Man behöver emellertid inte vänta så länge. Vi vet det mesta om SJ:s belägenhet, och vi vet i allra högsta grad vad man inom SJ tycker. Naturligtvis tycker man inom SJ inte om att bli utsatt för konkurrens, om det inte är absolut nödvändigt. Detta betänkande får ses som ett uttryck för en önskan om, från regeringskoalitionens sida, att inte fördröja utvecklingen utan att påskynda den.
Herr talman! Jag tycker, Rolf Clarkson, att betänkandet TU19 till stor del präglas av samförstånd. Vi socialdemokrater har verkligen bemödat oss om att inte gå emot de majoriteter som har funnits. Det är därför det i det här årets betänkande, när vi diskuterar järnvägspolitik, endast finns fem stycken reservationer. Enbart detta faktum pekar väl på att hela betänkandet präglas av samförstånd. Rolf Clarkson säger att det gäller att gå fram försiktigt när det handlar om så ofantligt stora enheter som SJ. Det är ju precis vad vi säger. Vi skall gå försiktigt fram eftersom vi med 1988 års järnvägspolitik är på väg att i samförstånd få en bra lösning på problemet. Gå då inte så fort fram, som ni från borgerlig sida vill, och sätt inte ut datum för ytterligare avregleringar. Låt oss i stället studera den utvärdering som skall komma redan nästa vår. Det kan inte vara för mycket begärt från socialdemokratiskt håll.
Herr talman! Jag är säker på att SJ:s generaldirektör och hans ledningsgrupp tar del av det meningsutbyte som nu har skett här i kammaren. Det kan inte vara med någon större entusiasm som man i ett företag som SJ, där man har gått igenom en smärtsam omstruktureringsperiod, och där företaget har förvandlats från ett förlustföretag i 500-miljonersklassen per år till ett företag med överskott i samma storleksordning, emotser att utsättas för hård konkurrens. En konkurrens som, när man nu nått en positiv position, kan komma att skaka företaget i grunden. Jag kan tänka mig att det är en näraliggande strävan hos företagsledningen i SJ att så snart som möjligt bygga upp positioner som gör att konkurrensen blir lättare att möta, exempelvis genom 95 % marknadsandelar i Sverige i stället för 55 %. Det kan man förstå. Denna strävan hos SJ motverkar man genom att påskynda utvecklingen. Med tanke på vårt långsiktiga mål kan det inte vara av intresse att skapa konkurrens på spåret, varken i den ena eller andra formen, och inte eller i flera former. Lägg märke till mina ord! När man säger att SJ skall ha konkurrens på spåret är det en vansklig uppgift man tar på sig. Hur skall det gå till? Vi får känna oss för. Vi skall inte riskera SJ:s verksamhet. Det finns mycket att anföra till SJ:s försvar när man inom SJ spjärnar emot. Stordriftsfördelar ger ju också överskott, styrka och konkurrensförmåga. Man kan emellertid tänka sig -- åtminstone jag -- att ha en blandning av stordriftsfördelstänkande och konkurrenstänkande i andra avseenden. Det är vad vi vill påskynda, och det är därför vi kommer att förändra möjligheterna för den långväga busstrafiken att konkurrera. Vi kommer att undersöka vilka företag som kan tänkas vara intresserade av att sätta in egna tåg, eller delar av tåg, som SJ drar, osv. Det finns en hel provkarta på olika konkurrensformer som svenska folket har glädje av -- inte vi här personligen, utan hela svenska folket -- när man köper sin järnvägsbiljett eller när företag skickar sitt gods. Det är det som är slutmålet: att vi i vårt land skall få en järnvägsproduktion som är effektiv och billig och som ger god service. Den skall vara, som jag ser det, ett föredöme för andra länders fortfarande gammalhierarkiska järnvägsförvaltningar.

Herr talman! Jag tror att man, Bengt Hurtig, har haft alldeles för stora förhoppningar om att stora godsmängder skulle kunna styras över. Investeringsmässigt är det en ganska dyrbar historia, och i politiska cirklar är betydelsen överdriven. Om vi inom fyra fem år kan nå en fördubbling av dagens kombitransporter är det mycket positivt.

Herr talman! Jag vill börja med att lugna Jarl Lander och tala om att utskottsmajoritetens talesman när det gäller detta betänkande är Rolf Clarkson, och jag tycker att han hittills har utfört sitt jobb på ett briljant sätt och med en gnutta humor, något som kännetecknar honom i olika sammanhang när vi jobbar ihop. Jag kommer för min del att tala om järnvägspolitik i ett längre och något vidare perspektiv. Jag hoppas verkligen att Jarl Lander kan instämma i det mesta av det som jag kommer att säga på detta område. ''Det övergripande målet för trafikpolitiken skall vara att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader.'' Detta fastslogs i 1988 års trafikpolitiska beslut som ett mål för 1990-talet när det gäller järnvägspolitiken. Ett genomgripande förändringsarbete inleddes inom SJ som en följd av det trafikpolitiska beslutet 1988 för att göra SJ till ett effektivt, kundinriktat och lönsamt transportföretag. Den affärsmässighet som införts är nu också förebild för många järnvägsföretag i Europa. Det är många delegationer som kommer på besök från de olika europeiska länder för att försöka sätta sig in i hur vi i Sverige har ordnat trafikpolitiken på järnvägens område. I Europa pågår nu en kraftig förnyelse av järnvägsnätet. Över 600 miljarder kronor investeras under de närmaste åren enbart i höghastighetsbanor för persontrafiken, vilket är mycket pengar. Det är ett integrerat europeiskt snabbtågnät som håller på att växa fram. I detta arbete måste, enligt min och mitt partis uppfattning, vi i Sverige aktivt delta. Även på godstrafiksidan har man börjat köra höghastighetståg. Både i Frankrike och i Tyskland har man godståg som håller en hastighet av upp till 160 km i timmen, och det finns goda möjligheter att införa den typen av tåg såväl i Sverige som i övriga Europa. Därigenom kan man erbjuda transporter över en natt av stora kvantiteter. Järnvägen blir dubbelt så snabb som lastbilen, och med rätt tidtabell kan tåget konkurrera även med flyget när det gäller lättare transporter till stora delar av Europa. Järnvägen blir marknadsledande i en nisch där andra transportmedel inte kan konkurrera. För framtiden är det oerhört viktigt att Sverige knyts till det europeiska högklassiga godstågnätet. Med en fast förbindelse över Öresund kan transporttiden mellan Skåne och Hamburg, för att ta ett exempel, minskas från 16 timmar till 4 timmar, vilket innebär bara en fjärdel av dagens tidsåtgång. 1993 öppnas Europas inre marknad. I och med att gränshindren försvinner förväntas starkt ökande godsflöden och på sikt även ökande transportavstånd. Godstransporternas effektivitet kan därför bli helt avgörande för svensk industris framtida konkurrenskraft. Det är viktigt att ha detta med i bilden när vi diskuterar vidare. De långa avstånden till Europas viktiga marknader måste kompenseras av snabba, tillförlitliga och kostnadseffektiva transporter, annars hänger vår industri inte med. De snabba förändringarna i östeuropa skapar också behov av anpassade transportlösningar till nya marknader. Ett exempel är att snabba förbindelser till bl.a. Japan kan bli möjliga via Baltikum och I Sverige behöver man satsa på att rusta upp godshuvudlinjen från Norrland över Bergslagen till Skåne. Standarden bör förbättras för att högre axeltryck skall tillåtas längs hela denna sträcka. Den tunga godstrafiken och den snabba persontrafiken måste i trafikstarka regioner så långt som möjligt separeras. Därför kan det även i Sverige behövas höghastighetsbanor för persontrafik i de mest trafikerade stråken. Det innebär att resurser frigörs för effektivare godstransporter på det i dag befintliga nätet. Trafikpolitikens huvuduppgift är att skapa rättvisa och konkurrensneutrala förutsättningar för de olika trafikmedlen. Alla transportmedel måste svara för sina långsiktiga samhällsekonomiska kostnader. Jag har kunnat konstatera att det råder stor enighet om den målsättningen bland oss trafikpolitiker. Kostnaderna för nedsmutsning av miljön, olyckor och vägslitage bör vägas in i priset för transporten. Järnvägen är miljövänlig och mycket energieffektiv. En ökad andel godstransporter på järnväg är därför högst angelägen, bl.a. ur miljösynpunkt. Genom generösa regler och stora väginvesteringar utnyttjas lastbilens flexibilitet väl. Järnvägens möjligheter bör stimuleras i motsvarande mån. Behovet av snabba, tillförlitliga och kostnadseffektiva transporter kommer i och med Sveriges närmande till EG att bli ännu viktigare än i dag. Efter det att Europas inre marknad etableras 1993 kommer den ekonomiska tillväxten att ge upphov till ett snabbt växande transportbehov. Det måste vi ha absolut klart för oss i god tid. Mellansverige har ungefär 100 mils avståndshandikapp jämfört med t.ex. Nordtyskland. Därför borde Sverige satsa mer än länderna på den europeiska kontinenten på att bygga infrastruktur som på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt kan överbrygga nackdelen med långa avstånd. Det gäller naturligtvis inte bara järnvägar utan alla transportmedel. Modern järnvägstrafik är snabb, effektiv, tillförlitlig och säker. Höghastighetståg kan transportera resande i medelhastigheter på 150-- 250 km i timmen mellan folkcentra. Tåget är också förhållandevis oberoende av väder och trafikstockningar. Risken att som resenär skadas eller omkomma i snabbtågtrafik är mycket liten. Varken i Frankrike eller i Japan har någon resenär omkommit i tågolyckor med höghastighetståg under 10 resp. 27 års drift. Vi skall alltså ha klart för oss vilken säkerhet som är inbyggd i snabbtågsutbyggnaden. Det visar sig alltså att snabbtågtrafik är ett mycket trafiksäkert sätt att förflytta sig. Tågtrafik är mycket ekonomisk, förutsatt att den höga kapaciteten kan utnyttjas. Ofta får man ju frågan, och den känner vi trafikpolitiker igen: Vill folk egentligen åka tåg? Det verkar inte så alla gånger när man ser i vilken omfattning som tågen utnyttjas. Folk åker tåg där tåget är bra, och folk undviker tåg när det inte är bra. Det skulle vara mitt svar på frågan. Folkpartiet liberalerna har under många år förordat satsningar på det svenska järnvägsnätet. Det behövs både nya grepp, som konkurrens mellan olika trafikföretag, och större resurser till investeringar. Jag instämmer i vad majoritetens talesman sade här förut: Såväl SJ som banverket har tagit aktiva och hedervärda grepp när det gäller att föra den svenska järnvägspolitiken vidare. Västkustbanan, Banverket och SJ har visat handlingskraft. Det vill jag påstå från denna talarstol. Botniabanan, Ostkustbanan, Arlandabanan m.fl. står nu i tur, inte att förglömma Inlandsbanan som enligt min uppfattning bör målas in i bilden. Dessa höga målsättningar kan man ju ha. Sedan finns ett men: Hur skall alla dessa omfattande investeringar finansieras? Landets ekonomi är utan tvivel mycket ansträngd. Vi från Folkpartiet liberalerna har i olika sammanhang förordat en utförsäljning av statliga företag och andra tillgångar. Utförsäljningen har nu påbörjats. Det kan frigöra mycket kapital som, tillsammans med skattemedel och förhoppningsvis privat finansiering, bör räcka till de investeringar jag här i viss mån har förordat och redovisat. Vi från Folkpartiet uppskattar den möjliga försäljningsvolymen till 10 miljarder kronor om året i åtskilliga år framåt. Huvuddelen av pengarna bör, enligt vår mening, alltså användas till investeringar i infrastrukturen. Annars kan inte vi helhjärtat ställa upp för denna satsning. Jag vet att vi är eniga inom regeringspartierna om målsättningen på det här området. Herr talman! Jag har i mitt anförande försökt måla en bild av framtidens behov och möjligheter på järnvägens område då det gäller såväl person som godstransporter. Vi liberaler har en stark tro på att framsynthet, samarbete och tekniskt kunnande kommer att bära långt på detta transportområde. Avslutningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Till Bengt Hurtig vill jag säga följande, när han påstår att man inte vinner några poäng i Norrbotten när man talar för att sälja ut statliga företag och att man inte tjänar några röster i Norrbotten på den frågan. Det inte är så att alla partier väljer målsättningar och krav beroende på hur många röster man kan få i en viss landsdel. Vi har en klar principiell målsättning i järnvägspolitiken. Därför väljer vi den här metoden för att få in de ekonomiska resurser som behövs för att nå de mål som vi har i trafikpolitiken. Beträffande omaxling i Torneå har det sagts mig att det fungerar på ett utmärkt sätt och att det i dagens läge inte finns någon anledning att ändra på de arbetsmetoder och den arbetsplats som man har valt för att göra dessa omaxlingar. Men låt oss ha Haparanda i åtanke den dag då det är nödvändigt att bygga ut omaxlingsverksamheten. Om det vill sig väl kan den komma ganska så snart, därför att jag har erfarit att Ryssland satsar stort på att få järnvägsförbindelse över norra Finland till Sverige. Om detta blir lösningen på trafikpolitiken i norr på järnvägssidan, kan vi hamna i en sådan situation som Bengt Hurtig beskriver.
Herr talman! Efter de studiebesök som jag har gjort vid omlastningsstationen i Haparanda kan jag inte instämma i uppfattningen att det fungerar smidigt. Det är uppenbart att den här investeringen måste göras inom en rätt snar framtid. Vi har olika uppfattning också om utförsäljningen av statliga företag. Jag tycker att statens agerande i detta sammanhang snarare kan liknas vid en bonde som säljer sina kor för att få råd att bygga om ladugården. När han har byggt om ladugården, har han inga kor.

Herr talman! Om man begär ett svar, måste man väl först ställa frågan. Jarl Lander har inte ens haft tillfälle att ställa frågan. Därför låter det konstigt när Jarl Lander i förväg klagar över att jag inte har svarat, men det skall jag göra. Vi skall inte jämföra de svenska järnvägsinvesteringarna med de investeringar som krävs i Nordtyskland, sade Jarl Lander. Jo, det skall vi. Jag vet inte om Jarl Lander lyssnade när jag redogjorde för mitt motiv till att vi måste satsa på goda järnvägskommunikationer och järnvägskontakter med Tyskland. Jag valde ett starkt industrialiserat område som Nordtyskland på kontinenten. Det finns många andra områden, men jag tog Nordtyskland som exempel. Om vårt näringsliv och den svenska industrin skall kunna konkurrera med industrin och produktionen nere på kontinenten, måste vi hänga med i de olika utvecklingstrenderna, bl.a. när det gäller kommunikationerna. Vi måste få ut vår svenska produktion till kontinenten och delta i transportkonkurrensen även med länder som har nära till sina kunder. Därför, Jarl Lander, är det viktigt att göra dessa satsningar på den svenska järnvägen. Jarl Lander talade om att pengarna från utförsäljningen av statliga företag skall användas för att komma till rätta med budgetunderskottet, vilket är något som ni Socialdemokrater har ställt till med under den senaste tioårsperioden och som vi nu med krafttag måste ta itu med, om inte Sverige skall kantra fullständigt. Vi i de tre partier som tidigare motionerat om en privatisering av statliga företag har sagt att en stor del av de pengar som kommer in skall användas just på ett sådant sätt att de så att säga inte förtärs av det svenska folket. Vi skall satsa på framtiden och göra investeringar, icke minst när det gäller infrastrukturen: våra vägar, järnvägar och andra transportmedel. Det är det som är det fina med vår målsättning, i stället för att, som Jarl Lander gör, svartmåla och försöka göra en beskrivning som inte överensstämmer med de mål som vi har angett.
Herr talman! Med risk för att detta blir en ekonomisk debatt måste jag ändå begära replik på Hugo Bergdahls inlägg. Han sade att vi har ställt till med stora budgetunderskott för det här landet. Detta måste jag bestämt förneka, Hugo Bergdahl. Det förhåller sig icke på det sättet. Budgetunderskotten låg inte på dessa nivåer när den socialdemokratiska regeringen lämnade regeringsmakten i oktober 1991. Det är nu som budgetunderskottet har uppstått, och det är den nuvarande regeringen som inte har vidtagit tillräckligt kraftfulla åtgärder för att kunna hålla nere underskottet. Så över till det som vi egentligen skulle debattera. Vi har i stort samförstånd behandlat betänkandet om järnvägsinvesteringarna i utskottet. Jag är överens med Hugo Bergdahl om att det behövs kraftiga infrastruktursatsningar i det här landet. Och det skall vi återkomma till i en annan debatt här framöver. Men jag tycker att det är fel att jämföra behovet i Sverige med behovet i norra Hugo Bergdahl sade att jag inte kunde få svar på min fråga huruvida bolagiseringen och avregleringen skulle gynna SJ. Jag hade inte hunnit att ställa någon fråga när Hugo Bergdahl höll sitt inledningsanförande. Men jag ställde ju frågan i min förra replik, fast jag fick ändå inget svar. Jag är helt övertygad om att det inte finns någon från de borgerliga partierna som kan bevisa att SJ blir ett effektivare företag enbart på grund av att det bolagiseras. Låt oss först se på utvärderingen, Hugo Bergdahl, och sedan diskutera vilka steg som är nödvändiga för att eventuellt göra SJ och banverket till bättre företag.
Herr talman! Det är nästan på gränsen till fantastiskt att Jarl Lander här förnekar det stora budgetunderskottet och den besvärliga ekonomin, som man överlämnade till den tillträdande regeringen. Det har nu gått sex månader. Vi arbetar fortfarande efter de budgetdelar som tidigare fastställdes av den socialdemokratiska regeringen. Situationen är fortfarande besvärlig. Det är väl ändå för mycket begärt att en ny regering på sex månader skall kunna vända den olyckliga utvecklingen av svensk ekonomi. Jarl Lander tror inte på detta med SJ:s bolagisering. Vi har olika uppfattningar, som vi senare får tillfälle att diskutera. Men jag tror på en sådan utveckling, Jarl Lander, och det gör också mitt parti.

Herr talman! Jag återkommer till det jag sade inledningsvis, nämligen att jag är litet förvånad över att fyra ledamöter från utskottsmajoriteten går upp i talarstolen. Nu förstår jag varför. Men jag är väldigt förvånad över det som Rune Thorén säger. Han är ju Centerns talesman här. Jag utgår naturligtvis från, som Rolf Clarkson sade, att man på den borgerliga sidan var överens när det gäller betänkandet och att Rolf Clarkson var utsedd till talesman. Då är det väldigt märkligt att se Rune Thorén ta ut svängarna så här rejält. Tydligen har Centern kvar den summa pengar som man förra riksmötet hade för järnvägstrafiken. Jag trodde att de pengarna försvann i och med att vi fick ny regering. Så var det tydligen inte. Herr talman! Kanske ser vi, tyvärr, inte med samma glädje som Rune Thorén fram emot en proposition om inlandsbanan. Vissa av oss har nämligen redan insett att det är fruktansvärt svårt att någorlunda motivera fortsatt drift av persontrafik på nämnda sträcka. Men till den saken får vi återkomma, om det nu kommer en proposition från regeringen om inlandsbanan.
Herr talman! Jag ursäktar gärna Jarl Lander. När jag inledde mitt huvudanförande stod Jarl Lander och pratade med någon. Kanske kunde han då inte lyssna på det som jag sade. Jag rekommenderar Jarl Lander att läsa mitt anförande när protokollet för i dag kommer. Vad är det för svängar som jag har tagit ut? Jag har ju t.o.m. sagt att jag både hört och sett att Socialdemokraterna numera har önskemål, ungefär som Centern, om vad man vill satsa på järnvägar. Det är vad jag sagt. Det var inte fråga om en krona mer i dagens budget än vi tidigare har talat om. Menar inte Socialdemokraterna allvar med sitt tal om fortsatta satsningar, och vill man inte satsa betydligt mer än man ville i regeringsställning, tycker jag att man skall låta bli att presentera sådana alster. Vi har inte lagt fram förslag därför att det skulle vara särskilt roligt, utan vi menar helt enkelt allvar. Det är därför som vi hela tiden vill försöka få en opinion för ökade satsningar.
Herr talman! Bara en liten förklaring, Rune Thorén. Vad jag menar är att vi gemensamt stod bakom det betänkande som vi nu behandlar. Där säger vi att planeringsprocessen är sådan att riksdagen fastlägger ramarna. Men vi uttalar oss inte om de enskilda sträckor som Rune Thorén här tar upp. Han talar t.ex. om järnvägsspår mellan Göteborg behöver en upprustning osv. Alla vi som är talesmän för utskottet kunde stå här och tala om olika sträckningar. Men då skulle syftet med planeringsprocessen vara förfelat. Vad jag är förvånad över är just att en talesman för utskottet tar upp den diskussionen när vi i utskottet är överens om planeringsprocessen, om hur fördelningen av medlen skall ske.

Herr talman! För att nu bereda Socialdemokraterna möjligheten att utåt säga att vi här i kammaren verkligen lyssnar till oppositionens sakargument avstår jag härmed från att hålla mitt anförande.

Herr talman! Acceptera Norrland som en del av Sverige! Betrakta ej Norrland som en koloni! Hela Sverige skulle leva, även Norrland, talades det förra året vitt och brett om. Men det var före och i samband med valet. Valpropagandan samt de utfästelser som gjordes om snabbtåg på Ostkustbanan är det hög tid att diskontera. Nu är det dags att genom aktiv handling förverkliga utbyggnaden av Ostkustbanan för att därmed förena Norrland med resterande del av Sverige, så att det blir en enhet i stället för att satsa på många, enligt min mening, andra ovidkommande järnvägsobjekt. Södra Norrland t.ex. ligger i dag i ''ingen mans land'' -- dvs. det är för nära att ta flyget till städerna där samt för långt, krångligt, dyrt och miljöovänligt att ta bilen.

Utifrån ett kommunikationspolitiskt synsätt har riksdag och regering tidigare uttalat att en snabbtågssatsning på sträckan mellan Sundsvall och Stockholm är angelägen och ekonomiskt riktig såväl företags som samhällsekonomiskt. Ostkustbanan, beräknas kunna skapa direkt sysselsättning bestående av 2 300 årsarbeten under en femårsperiod. På kort sikt blir det minst 100 årsarbetstillfällen hösten 1992, och vintern och våren 1993 skulle minst 600 personer få sysselsättning. Vidare ligger man beträffande investeringsplaneringen så väl framme att en koncentration av de tunga investeringarna, och därmed också de mest arbetsintensiva investeringarna, kan ske under åren 1993 och 1994, då det allmänna arbetsläget fortfarande kan antas vara besvärligt. Vid ett snabbt regeringsbeslut kan arbeten för ca 1,5 miljarder påbörjas redan under hösten 1992 -- detta utöver de arbeten som redan beslutats, finansierats och påbörjats. Det är verkligen att observera att de regionala intressenterna i Gävleborgs, Västernorrlands och Uppsala län aktivt bidrar med 166 milj.kr. i direktinvesteringar samt med ytterligare 130 milj.kr. för följdinvesteringarna. Totalt ställer länen själva upp med 300 milj.kr. i fråga om denna satsning. Vilka län och kommuner ställer upp på ett så markant sätt? Jag ber riksdag och regering att noga jämföra hur de olika kommunerna samt länen ekonomiskt agerar beträffande infrastruktursatsningar som de själva berörs av. Finns det någon plats i landet som kan konkurrera här? Regering och riksdag har sedan 1987 hela tiden intensivt uppvaktats i detta ärende. I november januari 1988 skrevs motioner av samtliga politiska partier i ärendet. I mars 1989 uppvaktades kommunikationsminister Georg Andersson. I Molin. 1991 samt 1992 har vid upprepade tillfällen kontakter tagits med kommunikationsminister Hörnlund. Motioner har skrivits över alla partigränser. Politiska barriärer har överbryggts genom den enighet som råder om Ostkustbanan. Alla beslutande har trots det visat en handlingsförlamning som man aldrig skulle kunna tro ansvariga politiker om. Vi i Ny demokrati kan ej acceptera detta. Det gäller ju kommunikationerna med halva Sverige. Herr talman! Det är nu dags att genom förverkligandet av Ostkustbanan -- det gäller då en trafik med snabbtåg -- införliva kolonin Norrland med övriga Sverige. Det är nu dags att fatta ett beslut baserat på sunt förnuft. Det är nu dags att disponera avsatta medel för ett väl ekonomiskt underbyggt beslut om Det är nu dags att visa de koloniala invånare som bor norr om Stockholm tillbörlig respekt. Det är nu dags att konstatera att man med en utbyggnad av OKB samtidigt löser en stor del av Gävleborgs läns arbetslöshetsproblem samt åtgärdar utbildningsnivån -- detta som en ''bieffekt''.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

Herr talman! Jag återkommer till debatten mellan regeringspartiernas representanter och Jarl Lander ironiserade i sitt inledningsanförande över regeringskoalitionen, som behövde uppträda på fyra händer för att försvara utskottets majoritet när det gäller det här betänkandet. Jag var först bland de borgerliga talarna efter Jarl Lander. Jag sade mycket klart och tydligt att jag är utsedd av den beredningsgrupp som finns inom trafikutskottet att företräda regeringskoalitionen i fråga om detta betänkande. De andra partierna, såsom vi hade kommit överens om vid beredningen av ärendet, skulle presentera sina partibakgrunder till järnvägspolitiken. Så skedde också. Jag hade en rond med Jarl Lander. Vi stökade undan de frågor han ställde till mig. Men sedan tog Jarl Lander favören av att kunna debattera med envar av de efterkommande talarna. Hugo Bergdahl inledde sitt anförande med att säga att Rolf Clarkson företräder utskottsmajoriteten, men nu skulle han diskutera sitt ämnesområde. Sedan höll han en utläggning om hur han och hans parti ser på järnvägspolitiken i större sammanhang. Därefter ställde Jarl Lander frågor till honom. Centerns syn på järnvägspolitiken -- med särskild inriktning på att hela landet skall ha en tillfredsställande trafikförsörjning även när det gäller järnvägar. Så ställde Jarl Lander frågor till honom. Den som har dragit nytta av vårt mångfasetterade framträdande här är Jarl Lander. Han har på detta sätt fått ett otal repliker i ärendet. Det kan jag gratulera honom till. Jarl Lander ställde en fråga till Hugo Bergdahl som rörde bolagisering. Jag skall svara på den frågan. Bolagiseringen sker också på SJ:s egen begäran. SJ vill konkurrera på lika villkor med sina konkurrenter. Samtliga är drivna i bolagsform. Dessutom ger associationsformen aktiebolag andra möjligheter för SJ att agera som inte affärsverksformen ger. Affärsverket är ju en del av staten själv. Det här är inte så konstigt. När det då sätts ut ett datum för när det skall skapas konkurrens på spåret, är det ju för att SJ-ledningen i vederbörlig ordning skall veta vad som skall hända från ägarnas sida i den närmaste framtiden.

Herr talman! Jag tackar Rolf Clarkson för att det till slut kom ett svar på det jag efterlyste. Det var synd, Rolf Clarkson, att svaret inte kom inledningsvis i vårt första replikskifte. Då hade jag inte behövt utnyttja det otal möjligheter -- som jag tydligen har fått att ta repliker. Jag tycker att jag ändå har fått bekräftat, Rolf Clarkson, att fastän det ser ut som om utskottet har nått samförstånd i betänkande TU19, råder det ändå inte något samförstånd mellan de borgerliga partierna när det gäller utvecklingen av järnvägstrafiken i det här landet. Det har jag fått bekräftat under debatten. Jag tackar återigen Rolf Clarkson för svaret. Men svaret innebär inte på något sätt att vi från socialdemokratiskt håll anser att det är nödvändigt att redan nu hetsa fram en avreglering och bolagisering med ett visst datum som mål. Låt oss göra en utvärdering av hur det blev med SJ efter

Herr talman! Jag ställde avsiktligt inte den konkreta frågan, Rolf Clarkson. Men jag utgick från att utskottsmajoriteten hade läst samtliga reservationer som är fogade till betänkandet. Där finns samtliga frågeställningar angående vad som skall hända med olika saker. Vi frågar bl.a.: ''Hur skall modellen med trafikföretaget SJ och infrastrukturorganet banverket utvecklas?'' Det finns ytterligare fem sex frågor i reservationen. Jag hävdar att jag inte skall behöva konkret ställa samma frågor en gång till i debatten. Jag förväntar mig naturligtvis att i debatten få höra sådana synpunkter som klargör varför det är så bråttom med att sätta ut ett datum för när avregleringen och bolagiseringen skall genomföras inom SJ.
Herr talman! Jarl Lander försöker införa en ny debattbakgrund. Man skall tydligen punkt för punkt gå igenom frågorna i reservationerna för att sedan bemöta dem i debatten. Det är möjligt att det är så man skall göra. Men om man inte gör det såsom försvarare av majoritetsgruppen i utskottet, får oppositionsföreträdaren ställa de konkreta frågorna. Det här gjorde inte Jarl Lander till mig -- när han ändå hade blivit upplyst om när jag i mitt anförande sade att jag var utskottets företrädare i detta ärende. Jag skall dra en barmhärtighetens tjocka rökslinga över Jarl Lander. Jag önskar honom lycka till nästa gång i den tvekamp som kommer att uppstå mellan oss och honom.

Herr talman! Jag begärde replik på Arne Janssons anförande, och jag fick ett helt anförande. Med anledning av att det framkommer att redan avsatta medel bör omdisponeras och användas för ostkustbanans utbyggnad -- jag känner också starkt för ostkustbanan -- undrar jag varifrån pengarna skall tas.

Herr talman! Om man skall märka ut till vilka projekt pengarna skall gå, skall man i rimlighetens namn tala om varifrån pengarna skall tas.

Herr talman! Regeringens senfärdighet när det gäller miljöfrågorna är anmärkningsvärd. I samband med 1990 års budgetproposition antog riksdagen en strategi för minskade avfallsvolymer, ett mindre farligt avfall och en förbättrad behandling av det avfall som uppkommer. Det var meningen att man sedan steg för steg skulle utveckla strategin. I samband med budgetpropositionen annonserade regeringen att den avsåg att tillsätta en arbetsgrupp för att klarlägga effekterna av en införd avfallsskatt. I propositionslistan för våren fanns en proposition om förpackningar med. Det har inte blivit något av detta ännu. Förpackningspropositionen är nerlagd i långbänken, och i kompletteringspropositionen uttalar man återigen att det bör tillsättas en arbetsgrupp för att klarlägga effekterna av en avfallsskatt. Det ryktas t.o.m. att de miljöfrågor som ingår i EES-avtalet inte kommer att behandlas samtidigt med avtalet i övrigt, utan att de kommer att skjutas till en särskild proposition som skall komma till hösten. Jag förutsätter att det bara är rykten. Den tidsplan för en avfallsproposition som gäller just nu, är att regeringen skall fatta beslut före årsskiftet. Det medför att vi här i riksdagen kan fatta beslut tidigast nästa vår. Kommunerna, industrin och inte minst de enskilda medborgarna väntar otåligt på att det skall hända någonting. Det skall i princip inte finnas osorterat avfall efter utgången av 1993. Men eftersom den här regeringen inte har förmåga att få fram nödvändiga beslutsunderlag, kommer det att bli omöjligt att nå den målsättningen. En stor del av avfallet består av förpackningar. Därför är det viktigt att få fram åtgärder för att minska förpackningshysterin, att få fler och bättre återanvändnings och återvinningssystem och att öka industrins och handelns ansvar i dessa frågor. Utöver Tyskland har nu även Frankrike fattat beslut om en sådan lag. Svenskt näringsliv måste rimligtvis få veta vilket system som kommer att gälla i Sverige. En fråga som särskilt engagerar allmänheten är den om dryckesförpackningar. Jag har fått mängder med brev från människor som retar sig på ciderflaskorna. Man anser att de borde kunna vara returflaskor. Vi socialdemokrater anser att de resurssnåla system som finns eller som etableras måste vårdas på ett sådant sätt att deras andel ökar. Vi förutsätter också att regeringen i beslut i enskilda ärenden ger förtur för system som hushållar med resurser och som kan gå in i det naturliga kretsloppet. En allvarlig fråga som har diskuterats den senaste tiden gäller allt avfall som innehåller freon och som ligger helt oskyddat på soptippar runt om i landet. Mängden av sådant avfall växer för varje dag. Ozonlagret runt jorden är allvarligt skadat. I våras var det nära att även vi fick ett s.k. hål i ozonlagret över norra Europa. I år kom vi undan med blotta förskräckelsen, men enligt de forskare som finns på Esrange är risken ännu större nästa vår och året därpå och året därpå igen. Då kan man inte vänta och hela tiden tala om att man bör tillsätta en arbetsgrupp, man måste handla. Men de vet kanske inte på miljödepartementet hur allvarligt läget är. Olof Johansson visste ju inte, när han blev tillfrågad i radion, att man fortfarande använder i stort sett lika mycket freonhaltigt material i kyl och frysskåp. Vi är eniga i utskottet om behovet av åtgärder på avfallssidan. Men det finns en viktig principiell skillnad. Utskottsmajoriteten tror att tidsplanen som står i kompletteringspropositionen kommer att gälla den här gången, även om inte den som stod i budgetpropositionen gällde. Vi är inte så säkra på det, med de erfarenheter vi har fått under våren. Därför vill vi ha ett tillkännagivande till regeringen. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Jag vill också yrka bifall till reservation nr 3. Arbetet med förpackningsdirektiv och andra miljödirektiv pågår för fullt inom EG. Ett par länder är motsträviga. Vi anser att det är viktigt att även Sveriges synpunkter kommer med i diskussionen. Vi föreslår därför ett tillkännagivande till regeringen om att den aktivt agerar för att EG:s direktiv präglas av ett totalt synsätt på resurser och miljöhushållning. Herr talman! Sverige har tyvärr tappat tempo i miljöfrågorna. Det är beklagligt. Det ser tyvärr inte ut som om Sverige kommer att behålla den tätplats som vi har haft i många avseenden. Våra ungdomar anser att miljöfrågorna är våra absolut viktigaste frågor. Deras syn på politiker och politiska lösningar blir mer negativ för varje dag som nya miljölarm kommer utan att de ser några som helst förslag till lösningar. Därför måste aktiviteten ökas igen. Därför hoppas jag också att de ledamöter i riksdagen som har ett miljömedvetande röstar på vår reservation 1. Därmed kan vi förvissa oss om att regeringen kommer med de förslag som är så angelägna nu. Majoriteten för det här förslaget har ju varierat i utskottet, så det kanske finns möjlighet att vrida den rätt igen.

För att det inte skall uppstå något missförstånd: Jag stödjer naturligtvis inte Ny demokratis reservation nr 3, utan det är i stället reservation 4 som jag yrkar bifall till.
Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande handlar om avfallsfrågor. Det är ett ämne som kan associeras med illaluktande och rykande soptippar, och så såg det kanske ut för något tjugotal år sedan, då soporna tömdes och brändes på tipparna. I dag är dock situationen annorlunda. Utvecklingen inom avfallshanteringen har radikalt förändrats. Kommunalpolitiker, oberoende av partibehörighet, och kommunala tjänstemän engagerar sig i ett målmedvetet arbete med att utveckla de gamla soptipparna till moderna deponier. Genom att kommunerna har möjlighet att differentiera avfallstaxorna kan nu återvinning, återanvändning och annan miljövänlig avfallshantering stimuleras. När nya deponier planeras, tas senaste kunskap i anspråk, och sortering av avfallet är en självklarhet. Brännbara fraktioner kan komma till användning i värmeverk, där dioxinutsläpp, som tidigare var ett problem, nu kan bemästras. Vissa kommuner utnyttjar deponigas som värmekälla. Naturvårdsverket följer utvecklingen och rapporterar till regeringen. Även om vi i Sverige ligger väl framme vad gäller avfallsfrågorna, finns det naturligtvis ingen anledning att stanna upp på detta viktiga miljöområde. Miljöministerns initiativ att tillsätta en arbetsgrupp för att ytterligare se över möjligheten att öka återanvändning och återvinning, finna lösningar för att stimulera till källsortering och ytterligare miljöanpassa avfallsbehandlingen måste därför ses med största tillfredsställelse. Den gruppen skall arbeta mycket skyndsamt, så att miljöministern kan ta ställning till eventuella förslag före årsskiftet. En annan utredning som redan lagt sitt förslag är förpackningsutredningen. Dess utgångspunkt har varit att föreslå regler som överensstämmer med de krav och mål som formuleras inom EG. I höstas var målsättningen att en proposition skulle föreläggas riksdagen under våren 1992. Ännu har EG konventionen inte kommit med något förslag, varför det är naturligt att en proposition kan läggas fram tidigast under hösten. Innehållet i denna får vi anledning att diskutera senare. Vi har då även mer erfarenhet av det tyska DUAL-systemet. Herr talman! Bland de motioner som behandlas i betänkandet finns en som är undertecknad av Ian Wachtmeister m.fl., Ny demokrati, som gjorde att jag höjde på ett ögonbryn. Ny demokrati yrkar att riksdagen skall begära förslag till lag om obligatorisk sopsortering i hushåll, inom den offentliga sektorn och i näringslivet. Det anmärkningsvärda är att Ny demokrati gick till val på att minska byråkrati och krångel. Här slår man till med ett förslag om lagstiftning om obligatorisk sopsortering. Då motionen inte anger något om hur det skall gå till och inte vilka sanktioner som skall tillgripas mot den som överträder lagen, vore det mycket intressant att höra Ny demokrati tala om hur man har tänkt det. Skall det inrättas särskilda soppoliser som skall upprätthålla lag och ordning? Industrin är nog också mycket nyfiken på hur den lagstiftning skall se ut som reglerar industrins sopsortering. Herr talman! De miljöproblem som berör avfallsområdet är viktiga frågor. Regeringen har en glädjande hög ambitionsnivå på miljöområdet. Det vore därför olyckligt om förslag forcerades fram, som Socialdemokraterna vill. Sverige har en annan infrastruktur och befolkningstäthet än andra länder inom EG. Det finns därför all anledning att med bibehållen hög ambitionsnivå vidareutveckla det svenska systemet och anpassa det till EG:s kommande direktiv. Max Montalvo talade om att Ny demokrati vill ha bilskrotningsavgiften höjd till 5 000 kr. Vi har nyligen höjt den -- det var fyra månader sedan -- och det har visat sig vara bra. Det framgår av statistiken att bilskrotningen fortsätter. Jag finner ingen anledning att gå vidare med Ny demokratis förslag. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkandet Jo17.

Herr talman! Att vänta på EG-direktiven måste vara en mycket klok åtgärd. Som jag sade i mitt inledningsanförande, har vi andra förutsättningar i Sverige. Vi har inte den befolkningstäthet som man har i Tyskland, vi har andra transportavstånd och vi har en väl utbyggd avfallshantering här. Jag är övertygad om att det vore olyckligt om vi forcerade fram någon ny lagstiftning på det här området nu. Vi har tid på oss, Inga-Britt Johansson. Det finns ingen anledning att gå snabbare fram. Förslag kommer under hösten. Det finns heller ingen möjlighet att tekniskt få fram nya förslag på den här korta tiden. Som jag ser det, är det inte någon panik än.
Herr talman! Att vi har helt olika uppfattning i frågan om det brådskar eller inte är helt klart. Jag och andra miljömedvetna människor i det här landet inser att det även för svensk del är bråttom att komma till skott när det gäller avfallsfrågorna. Riksdagen har fattat ett beslut om att det inte skall finnas något osorterat avfall vid utgången av 1993, och det är viktigt att arbetet kommer i gång, bl.a. Jag nämnde också den debatt som ägde rum i massmedia så sent som förra veckan om freonhaltiga material som nu läggs helt oskyddat på soptippar ute i landet. Sådana material luktar inte illa, men det förekommer faktiskt att de brinner. Även dagens deponier självantänder med jämna mellanrum.
Herr talman! Jag vet inte hur Inga-Britt Johanssson har tänkt sig att regeringen skall komma med förslag under sommarmånaderna, när EG ännu inte har lagt fram sina direktiv. Det är en självklarhet att vi måste anpassa oss till EG Miljödepartementet har sagt att förslag kommer under hösten, och Socialdemokraterna borde kunna nöja sig med det. Att forcera fram någonting utan att veta vilka regler som gäller i EG skulle vara mycket olyckligt.

Herr talman! Här, Patrik Norinder, ser man dilemmat med att jordbruksutskottet har hand om frågor om bilar. Insikten är tydligen dålig om att det finns bilar som kostar runt 4 000 eller 5 000 kronor. Det var 15 år sedan det rullade omkring 1 500 Man måste sätta in frågan i ett verklighetsperspektiv och tänka på vilka bilar det är man skulle vilja ha bort. Den ökning av bilskrotningen som skett är bara marginell. Syftet med motionen är alltså att bilar som kostar runt 5 000 kronor skulle lämnas till skrotning. Man skulle få bort en hel del miljöstörande fordon i och med att ägarna förstår budskapet.
Herr talman! Det har ju visat sig att antalet bilar som skrotas har ökat. Det finns alltså ingen anledning att i det här läget införa nya regler. Vi får väl avvakta och se vad som händer, men i dagens läge finns det inte skäl för att ändra reglerna.

Herr talman! Det är alltid lika intressant att lyssna till Inga-Britt Johanssons historieskrivning över hur miljöfrågorna har hanterats i Sverige. Det verkar som om det politiska arbetet på miljöområdet under 1900-talet består av svarta hål under borgerliga regeringar, medan socialdemokratins tid i regeringsställning har kännetecknats av snabba och handfasta tag i alla miljöfrågor, inkl. avfallshanteringen. Så är det ju inte, och det vet I själva verket kan man knappast beskylla Socialdemokraterna för att direkt ha sprungit benen av sig under regeringsinnehavet för att komma till rätta med avfallsproblemen. Det låter på Inga-Britt Johansson som om detta är ett nytt problem, som vi upptäckte någon gång i början av januari, att avfallet stökar till det i miljön, och nu måste vi snabbt göra något åt det. Sedan sägs att miljöministern inte är snabbt framme med sina förslag. Sanningen är den att vi har känt till att vi har ett avfallsproblem i det moderna samhället under en mycket lång följd av år. Man skulle naturligtvis ha efterlyst åtgärder tidigare, kanske från många håll. Jag kan än en gång påpeka för Inga-Britt Johansson att vi från Centerns sida så sent som i början av 80 talet i flera olika utredningar talade om ekonomiska styrmedel som ett kraftfullt instrument för att komma till rätta med bl.a. avfallsfrågorna. Då reserverade sig Socialdemokraterna systematiskt mot den användningen av detta kraftfulla instrument. Herr talman! Sakfrågan går ut på att vi har ett mycket stort och växande avfallsproblem. Det innefattar flera delproblem. För det första har vi ett resursproblem. Delar av avfallet uppstår genom att vi förbrukar ändliga råvaror. Detta är i sig ett problem, särskilt när vi använder dessa resurser till felaktiga, onödiga, dumma förpackningar, engångsmaterial och liknande. För att komma till rätta med den delen av avfallsproblemen måste vi arbeta med ekonomiska styrmedel, med krav på återvinning och ställa dem mot en misshushållning med resurser. Det andra delproblemet är helt enkelt skräpproblemet -- avfall på villovägar skräpar ner på olika sätt, i naturen och på andra ställen. Här är det information, pantsystem och andra instrument som kan och bör utnyttjas för att komma till rätta med den delen. För det tredje har vi ett volymproblem. Avfallsvolymen är så stor att det i sig leder till svårigheter. Platser för avfallslagring är en knapp tillgång, i den mån man skall diskutera på det sättet. Det ställer i sig nya krav på instrument och åtgärder. Herr talman! Det fjärde delproblemet är kemiproblemet. Det finns avfall som sprider föroreningar till mark, vatten och luft. För oss är det nödvändigt att nu ta ett sammantaget grepp på denna fråga. Det är något av en marginaldebatt när man talar om att ifall ett regeringsförslag läggs fram några månader förr eller senare. Det intressanta måste ändå vara att vi tar ett helhetsgrepp och på ett riktigt och effektivt sätt kan passa in de pusselbitar vi behöver i avfallsfrågan. Dit räknas t.ex. erfarenheterna av den grundliga diskussionen om det miljöfarliga avfallet, som nu kommer att redovisas för regeringen om bara några dagar i form av en enmansutredning. Där förs resonemang och diskussioner kring avfallsproblemen som vi kan dra nytta av i ett regeringsförslag. Vi har en ofullgången diskussion om vad vårt närmande till EG innebär. Det finns flera andra pusselbitar som vi kan utnyttja, tillsammans med de utredningar som ligger färdiga. Regeringen, och särskilt miljöministern, vill att denna fråga skall få en sammanhållen lösning. Detta kan utvecklas till att bli en fråga som inte bara handlar om avfall. Kalla det gärna en kretsloppsfråga. Det gäller att få in alla dessa delmoment: de positiva, dvs. hur resurserna skall utnyttjas på ett konstruktivt sätt, och de litet mer defensiva, dvs. hur vi skall ta hand om det avfall som uppstår. Låt regeringen sätta in detta i en ordentlig kretsloppsproposition och återkomma till riksdagen under hösten, mot slutet av detta år, som man har sagt. Det Inga-Britt Johansson kan hjälpa till med är att se till att de konkreta förslag som finns där också går igenom i riksdagen.

Herr talman! Jag tror inte att man skall haka upp sig för mycket på detta med arbetsgruppen. Den är säkert ett viktigt och vitalt moment i arbetet med att ta fram ett regeringsförslag som rymmer ett helhetsgrepp på avfallsområdet. Det är inte Inga Britt Johansson obekant att de åsikter vi systematiskt har fört fram på miljöområdet under en lång följd av år nu skall passas in i en regering, där vi delar regeringsansvaret med flera partier. Naturligtvis kräver det en diskussion. Det är inte så att vi överför precis alla våra ambitioner och förslag till åtgärder direkt från Centerns partiprogram till regeringsarbetet. Det kräver en viss diskussion. Det angelägna kan ändå inte vara att skynda på för att vinna några månader. Det angelägna måste också för Inga-Britt Johansson och andra miljömedvetna personer vara att det förslag som kommer är sammanhållet, hållbart och stabilt. Jag hoppas att man kan komma med ett sådant förslag skyndsamt till riksdagen, där detta helhetsgrepp tas. Jag kan faktiskt inte ha någon exakt uppfattning om ifall regeringen fattar beslut under hösten eller före nyår, och förslaget kommer i början av nästa år. Regeringens ambition är att ta fram ett sammanhållet paket, där den positiva användningen av resurserna och avfallsfrågorna ingår i ett kretsloppstänkande. Det borde också tillgodose den miljöambition som Inga-Britt
Herr talman! Lennart Daléus tog själv upp pudelns kärna. Kanske har Centern fel samarbetspartner för att komma någonstans i miljöfrågorna. Det kanske hade varit lättare att lägga fram ett förslag tillsammans med Socialdemokraterna, för att komma någonvart. Jag är rädd för att det förslag som någon gång kommer, när det nu blir, kommer att vara så urvattnat och sammanjämkat efter det att Moderaterna har lagt sitt veto på de flesta områden. Det kommer inte att vara mycket med det. Det kommer att dra ut ännu längre på tiden innan vi får någonting vettigt uträttat när det gäller avfallshanteringen.

Herr talman! Så har vi då åter fått en sådan här mycket stimulerande debatt som består i att företrädare för den nuvarande regeringen och företrädare för den gamla regeringen träter med varandra om vem som har gjort mest eller minst på det område som för tillfället debatteras. Jag måste säga att jag tycker att den här sortens diskussioner är mycket litet konstruktiva. Det är inte enbart ett uttryck för något slags sura-rönnbär-syndrom hos en företrädare för ett parti som hittills bara har prövat på den ena av de här två positionerna. Det är min djupt kända uppfattning att detta inte är konstruktivt. Det här är ett område där vi faktiskt ganska förutsättningslöst skulle behöva diskutera själva kärnfrågan med varandra. Den är svår, och den är mycket principiell. Vi har nu insett att någon sorts totalplanering från samhällets sida inte är möjlig på det här området. Vi har insett att marknadens mekanismer inte själva klarar av att hantera den här typen av frågor så att resultatet blir bäst för miljön och för kommande generationer. Hur skall vi då åstadkomma den lämpliga avvägningen som bidrar till att vi får ett system som hushållar med råvaror och energi och är bra för miljön, men som inte tar död på det som vi kan tycka är bra med marknadsmekanismerna? De ger utrymme för nytänkande och kreativitet. Jag skulle vilja ta ett konkret exempel som jag tycker är mycket typiskt för det här problemet. Det gäller systemet med returflaskor, PET-flaskor. diskmaskiner -- är oerhört kostsamma att det inte kommer att bli möjligt att inom en överskådlig framtid hitta ännu bättre och nyare system. Man skulle kunna tänka sig att man konstruerade en ny sorts plast tillverkad av jordbruksprodukter, en bioplast. Denna skulle kunna ge oss ett ännu bättre system. Har man en gång investerat i ett system som kostar många hundra miljoner är risken mycket stor att man för lång tid framåt lägger en död hand över nytänkandet på det här området. Detta är ett problem som vi har och som gör att det här är ett mycket komplicerat och svårt område. Jag tycker att vi egentligen skulle ägna oss åt den här typen av diskussion utan att låtsas att vi, var och en på sitt håll, är så övertygade om att vi redan vet allting. Sanningen är att vi faktiskt inte gör det, utan att vi trevar oss fram. Nog om detta. Jag kan naturligtvis ändå instämma i att jag tycker att det går mycket sakta för den nya regeringen att åstadkomma någonting på det här området. I det här betänkandet behandlas motioner från allmänna motionstiden. Det finns inte en enda motion från Vänsterpartiet. Det beror på att vi godtroget nog utgick från att det som sades i regeringsförklaringen -- och som vi trodde var en regeringsförklaring för det här året -- skulle inträffa, nämligen att man skulle komma med en proposition på det här området. Vi tyckte då att det var bättre att skriva motioner utifrån regeringens konkreta förslag än att göra det under allmänna motionstiden. Därför har vi inga motioner här. Vi kan med stor besvikelse konstatera att det inte blev någon sådan propostion från regeringens sida. Det är mycket beklagligt, eftersom vi -- vilket har sagts tidigare i debatten -- tappar tempo. Men det är inte bara fråga om att Sverige tappar tempo, som ett land som är känt för att ha ambitioner på miljöområdet. Många företag tappar tempo. De vet nu kanske inte hur de skall investera. Vad skall de satsa på inför framtiden? Vilken typ av förpackningar och system skall de satsa på? Man hämmar och dämpar investeringar från företagens sida. De måste ligga lågt och vänta och se vilka krav och regler samhället kommer att sätta upp. Det här har stor betydelse för många företag som t.ex. exporterar till länder i Europa där man har hunnit mycket längre på det här området. Tyskland har nämnts här. Man får problem med att hantera en situation där det gäller helt olika regler i olika länder. Det är mycket beklagligt att man inte ens har kommit längre med den principiella diskussionen. När vi diskuterade den stora miljöpolitiska propositionen var ambitionerna mycket höga på just avfallsområdet. Vi hade redan tidigare beslutat att vid utgången av 1993 skulle vi inte längre förbränna osorterat avfall. Allt avfall som går till slutbehandling skall fr.o.m. 1994 vara sorterat. Det är inte så lång tid kvar tills dess. Det är väldigt svårt att föreställa sig att olika aktörer runt om i landet skall kunna leva upp till de höga ambitionerna i det här mycket korta tidsperspektivet. Det är beklagligt med det passiva förhållningssättet till diskussionen i Europa. Det bådar inte gott för Sveriges förhållningssätt. Oavsett om vi är medlemmar eller inte i EG måste vi vara aktiva. Jag tycker att det är beklagligt med den här attityden, som sprider sig över allt fler områden, att vi ensidigt skall anpassa oss till de direktiv och regler som kommer. Även ett litet land kan ha stor betydelse i diskussionerna inför att olika förslag läggs fram. Jag tycker att Sverige skullle försöka hävda sin roll i de sammanhangen. Det skulle också vara mycket intressant om vi kunde få en genomgång av vad som har hänt med de ganska stora belopp som riksdagen avsatte för forsknings och utvecklingsarbete på det här området. 87 miljoner avsattes faktiskt över en treårsperiod. Vad händer? Tas det fram några nya system? Kommer man fram med lösningar på olika problem?